Herr talman! Innan jag går in på mitt anförande tänker jag först göra några kommentarer till de uttalanden som gjorts här gentemot det socialdemokratiska partiet. Jag ser att herr Wachtmeister är inne i kammaren. Jag kan hålla med honom om en sak, nämligen att det är alldeles uppenbart att varje parti och dess representanter skall granska de övriga partiernas verksamhet. Jag anser det alltså vara fullt legalt att herr Wachtmeister gör det.

Det är alldeles uppenbart att det i detta sammanhang har varit nödvändigt med prioriteringar, varvid i och för sig angelägna uppgifter har fått stå tillbaka för att man skulle kunna genomföra en för det breda folket mycket viktig reform. Jag ber om ursäkt, herr talman, eftersom herr Ringaby inte är närvarande i kammaren, men jag tyckte att det anförande som han höll här i kväll var mycket reaktionärt, och det skulle finnas mycket att säga om det.

Det är en mycket falsk bild, och jag skulle vilja rekommendera de partivänner till herr Ringaby som delar hans uppfattning att studera makarna Inghes bok »>Den ofärdiga välfärden». Den ger verklighetsbeskrivning av vårt land som det skulle vara mycket värdefullt även för representanter för moderata samlingspartiet att läsa. Herr talman! Jag har tidigare sagt att det socialdemokratiska partiet har arbetat på ett sådant sätt att man först sökt lösa de angelägnaste sociala uppgifterna. Men vi har samtidigt riktat kritik mot det bestående samhället. Vi har aldrig påstått att detta samhälle är färdigbyggt. Det kommer alltid att krävas förändringar. En stor del av vad jag nu kommer att säga är också en beskrivning av den verklighet i vilken människor i vårt land lever — det gäller självfallet andra grupper än dem som herr Wachtmeister och herr Ringaby tidigare har talat om. Först vill jag uttala min glädje över att årets statsverksproposition innehåller betydelsefulla förslag på viktiga samhällsområden. De prioriteringar som har gjorts tillgodoser flera önskemål som har ställts av människorna ute i arbetslivet. Dit hör satsningen på den äldre och den handikappade arbetskraften, resursförstärkningen till arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionen, de ökade driftbidragen till dagoch fritidshem och utbyggnaden av vuxenutbildningen. När man i dag i olika sammanhang diskuterar fackföreningsrörelsens arbete på arbetsmarknaden kan det förtjäna påpekas att Landsorganisationen har dragit upp riktlinjer och handlingsprogram för många betydelsefulla reformer. Det kan här räcka med att erinra om Landsorganisationens insatser vid utformningen av sysselsättningspolitiken och det arbetsmarknadspolitiska programmet i slutet på 1960-talet. I år kommer socialministern också att förverkliga Landsorganisationens och det socialdemokratiska partiets krav på en Översyn av arbetarskyddslagstiftningen. På arbetslivets område föreslås en kraftig upprustning av de statliga tillsynsoch kontrollmöjligheterna inom arbetarskyddet. Med tanke på de stora brister som fortfarande finns i det förebyggande skyddsarbetet är det vik tigt att bygga ut de statliga tillsynsorganen. Det visar sig att arbetarskyddet inte kan fungera som en försvarslinje mot olycksfall på lokala arbetsplatser. I det första numret av tidningen Fabriksarbetaren i år finns ett referat om arbetsmiljön för stenarbetarna. Deras arbetsplatser kan man inte beteckna som säkra eller riskfria. För dem är kampen mot en omänsklig arbetsmiljö en verklig jämlikhetsfråga. Det är främst silikosen, stendammlungan, hörselskador och kärlkramp till följd av alltför kraftiga vibrationer som drabbar stenarbetarna. Stenarbetaren Erik Persson i Hunnebostrand säger bl.a. följande om stenarbetarnas arbetsmiljö: Nästan allting utom sådant som har med arbetsmiljön att göra har förbättrats. På den sidan är nästan allting undermåligt på varje arbetsplats i Bohuslän. Man har skaffat tryckluftsborrar och jetbrännare och man har lärt sig att såga stenen. Bullernivån har höjts och dammängden har ökat, men ingenting har gjorts för att skydda arbetarna. Nästan alla stenhuggare är hörselskadade och jag skulle tro att omkring tio procent har silikos i olika stadier. Tidigare har stenhuggare inte brytt sig så mycket om dammet, men nu är vi rädda för våra liv. Det framgår vidare av referatet att de sanitära förhållandena på många håll är under all kritik. Den kraftiga dammbildningen från många arbetsmoment utgör en överhängande silikosrisk, och genom buller får man hörselskador. I samband därmed gör yrkesinspektionens representant, biträdande yrkesinspektören Viking Montell, Göteborg, följande uttalande: »Personligen anser jag att det är bullret som är mest skrämmande. Detta gör att en individ ytterligt snabbt förlorar kontakten med omgivningen. Det kanske låter lite drastiskt att säga så eftersom det är livet som står på spel när det gäller silikosen. Men det tar i regel så lång tid innan skador uppstår av silikos att män niskorna ändå hinner uppleva hela sin produktiva period. Det borde inte få vara så som det är inom stenindustrin. I det här läget ser jag som den enda lösningen att klappa igen merparten av företagen inom industrin. Men det har vi ingen möjlighet att göra.» Yrkesinspektören bekräftar i sitt uttalande att stenarbetarna arbetar under mycket svåra arbetsförhållanden med betydande risker för yrkessjukdomar. Vad man i första hand måste reagera mot är självfallet företagens ovilja att göra nödvändiga investeringar för att kunna eliminera olycksfall och hälsorisker. Arbetsgruppen mot buller och damm i stenindustrin, med kanslichef Erik Törnberg i Arbetarskyddsnämnden som ordförande, har utarbetat rekommendationer om skyddsåtgärder på dessa arbetsplatser. Men det föreligger fortfarande ett starkt motstånd från företagen när det gäller att följa dessa rekommendationer. Vidare måste man reagera mot yrkesinspektörens värdering. Han säger att silikos är mindre skrämmande än buller. Det skulle då bero på att det i regel tar så lång tid innan det uppstår skador av silikosen, att människorna hinner uppleva hela sin produktiva tid. Detta är ett mycket märkligt uttalande av yrkesinspektören. Under mångårigt arbete inom porslinsindustrin har jag sett många silikosskadade kamrater, som haft mycket svåra och pressande arbetsdagar. Med denna verklighet framför ögonen vill jag vädja till socialministern och arbetarskyddsstyrelsen att snarast möjligt vidta åtgärder för att ge stenarbetarna i Bohuslän en tillfredsställande arbetsmiljö. Jag vill till sist herr talman, uttala den förhoppningen att översynen av arbetarskyddslagstiftningen måtte ske mycket snabbt. Vi behöver den nya lagstiftningen snarast för att få större möjligheter att öka skyddet för de anställdas säkerhet och hälsa.

Herr talman! I denna långa rad av deklarationer under <remissdebatten skall jag fatta mig mycket kort och endast beröra ett område, nämligen handikappvården. Detta är en stor fråga, på vilken man kan anlägga många synpunkter och beträffande vilken man kan framföra en lång rad önskemål. Jag skall emellertid nöja mig med att peka på några avsnitt som i dagens läge är väsentliga. Målsättningen för årets budget och för det politiska handlandet över huvud taget i vårt land är ökad jämlikhet. Handikappvården kommer därmed i blickpunkten genom att vi just på detta område har de största jämlikhetskraven. Under de senaste åren har stora ansträngningar gjorts för att förbättra villkoren för personer med något slag av handikapp, och det reformarbetet måste med nödvändighet fortsätta. Fortfarande finns det stora grupper handikappade som lever under ytterst svåra omständigheter. Många bor på ett sätt som isolerar dem från utbildning, arbete och kontakt med andra människor. De allmänna kommunikationsmedlen är långt ifrån avpassade så att handikappade kan använda sig av dem. För en rullstolsbunden person förblir det oftast en dröm att kunna resa med statens järnvägar. Busslinjerna utestänger också de handikappade, och flyget är inte heller vidare intresserat av denna resandegrupp. De handikappade utsätts alltså för en allvarlig diskriminering av de allmänna kommunikationsföretagen; där måste en attitydförändring ske. Samhället måste alltså fungera för alla och inte endast för en ekonomiskt och fysiskt gynnad del av befolkningen. Alltså måste samhället också fungera för de handikappade. Den nuvarande miljöplaneringen förstärker oftast handikappet i stället för att neutralisera det. För att tillgodose de elementäraste rättvisekraven på sociala och kulturella relationer krävs att ett nytänkande sätter sin prägel på den framtida planeringen. Kravet på de handikappades funktionsmöjlighet måste bli tillgodosett; först då kan man tala om en god kvalitet på stadsplaneringen. Sedan länge har vi förkunnat behovet av en planeringsmetodik som generaliserar bostadsoch samhällsplaneringen med utgångspunkt i de handikappades funktionskrav. Med en sådan målsättning skulle vi slippa dyrbara punktinsatser som endast resulterar i halvmesyrer. Undanröjer man hindren för handikappade gör man det också lättare för andra människor att fungera. Man får ett mer människovänligt samhälle. Till vår glädje kan vi konstatera att det här skisserade tänkesättet så smått börjar vinna gehör hos statliga planeringsmyndigheter, och det hälsas med tillfredsställelse. Handikappfrågor ingår numera också i den allmänna lagstiftningen, och det avspeglar en ny syn på verksamheten. Genom tillägg i socialhjälpslagen, skolstadgan och byggnadsstadgan har man direkt angett en skyldighet för kommunerna att i vissa avseenden också ta hänsyn till de handikappade. Tyvärr tillämpas inte alltid bestämmelserna så som lagstiftarna har tänkt sig, och det leder till besvikelse för berörda människor ute i landet. Kommunerna bör alltså skärpa sig då det gäller handikappvården. Ett visst ansvar ligger också hos statliga myndigheter som måste tillse att intentionerna fullföljs. Då det gäller grundtryggheten blev det för några år sedan en försämring av invaliditetsersättningen genom att försäkringskassorna i flera fall tolkade de nya bestämmelserna mera restriktivt än tidigare. Efter uppvaktning från DHR utlovade socialministern att riksförsäkringsverket skulle göra en undersökning beträffande kassornas tillämpning av de nya bestämmelserna. Ännu har vi inte sett till undersökningen, och jag vill gärna i detta sammanhang efterlysa den. I statsverkspropositionen tillhör handikappområdet ett av de prioriterade områdena. Vi kan notera en glädjande uppräkning av anslaget till tekniska hjälpmedel med hela 50 procent. Den kanske viktigaste reformen i budgeten är ändå förslaget om en mellanskola för svårt rörelsehindrade och andra svårt handikappade elever. Till detta hör också ett förslag om vårdartjänst för eleverna. Denna reform leder till att alla ungdomar får en något så när likvärdig start i livet. Helt nyligen publicerades det en undersökning som visade att det finns en mycket stor grupp svårt rörelsehindrade personer som har ofullständig skolgång — i en del fall saknades skolgång helt. Undersökningen avsåg 238 handikappade, och av dem hade 59 aldrig gått i någon skola. Ytterligare 59 hade i stor utsträckning fått sin utbildning genom hemundervisning. De övriga hade mer eller mindre bristfällig folkskoleutbildning. Det framgick också av undersökningen att bostaden för 129 personer inte fyllde de krav, som bör ställas med hänsyn till handikappets art och grad. Trots att 166 använde rullstol, fann man att endast 11 handikappade hade sin bostad helt specialinredd med tanke på detta. Hela rapporten är skrämmande. Den visar vilka stora hål som fortfarande finns i välfärdssamhället. Dessa handikappade ungdomar har fått vänta alldeles för länge på sin utbildning m.m., och det är nödvändigt att undersökningen blir föremål för blixtåtgärder. Man får inte vänta en enda dag med åtgärder för dessa människor. Flertalet av dem som ingick i undersökningen är emellertid i medelåldern och ligger utanför den reguljära skolgången. Därför måste extra utbildningsgångar skapas, och det bör ske mycket snabbt. Det kanske svåraste momentet vid rehabilitering av handikappade är att skaffa arbete. Arbetsvården gör i det avseendet stora ansträngningar men lyckas inte alltid på grund av många företagares bristande intresse när det gäller att anställa handikappade. Det gäller alltså att övervinna den negativa inställningen mot handikappad arbetskraft vilken man också kan spåra hos statliga och kommunala arbetsgivare. En förutsättning för att handikappade skall kunna anställas är att man specialarrangerar arbetsplatserna och även i vissa fall ställer arbetsbiträde till förfogande. Till detta utgår statsbidrag, och det bör stimulera företagarna att göra insatser i detta avseende. Som tiden nu var långt framskriden och flera talare anmält sig för yttrandes avgivande, beslöt kammaren på herr talmannens förslag att uppskjuta den fortsatta överläggningen till morgondagens plenum. Till Riksdagens andra kammare Undertecknad anhåller om befrielse från riksdagsarbetet under tiden 27— 28 januari 1970 för deltagande i en konferens i Tel Aviv, Israel. Stockholm den 22 januari 1970 Gertrud Sigurdsen

Herr talman! För vart och ett av de val som skall företagas vid detta plenum ber jag att få avlämna en gemensam lista, vilken godkänts av de av kammaren valda ledamöterna i talmanskonferensen. Varje lista upptar namn å så många personer, som det ifrågavarande valet avser.

Herr talman! Jag skall nu inleda den spännande slutspurten i riksdagens stora maratonlopp med att tala litet om rättssäkerheten. >Ingen går säker på våra gator.> Så rubricerar tidningen Se en nyligen påbörjad artikelserie om det meningslösa våldet. Under 1969 blev enbart i Stockhol 900 personer grovt misshandlade. Dessa brott har ökat med över 40 procent under ett år i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Vad är det för mentalitet som sprider sig i vissa ungdomskretsar med till synes fullständig brist på respekt för lagar och förordningar och fullständig okänslighet för medmänniskors lidanden och rätt att få vara i fred? Vad är det som gör att attityden hos denna ungdom har blivit så mycket råare och hänsynslösare än förr, när det gäller både uttryckssätt och våldshandlingar? Kan man inte kräva att ett rättssamhälle löser dessa problem på ett bättre sätt än vad man gjort här i vårt land? Är det inte ett samhällsintresse av första ordningen att skydda medborgarna till liv och egendom? Alla är säkert beredda att svara ja på den sista frågan. Men har samhället, har regeringen gjort allt som man rimligen kan begära för att få ett bättre förhållande till stånd? Allt fler invånare i vårt land har en känsla av att myndigheterna inte förmår bemästra situationen och att samhället inte klarar av sina viktigaste uppgifter, nämligen att ge medborgarna ett rimligt mått av skydd till liv och egendom. Samhället tycks inte heller ha lyckats särskilt väl i sin fostrande uppgift vilken har ett direkt samband med den fråga som jag belyst. Disciplinsvårigheterna i våra skolor vittnar om att man där i många fall inte förmår upprätthålla ens det minimum av auktoritet för läraren, som är nödvändigt för en meningsfull och störningsfri undervisning. Även om jag är medveten om att samhällets försummelser i olika avseenden bara är en del av förklaringen i det mycket komplexa orsakssammanhanget, finns det naturligtvis — speciellt från denna talarstol — anledning att peka på det som brister just i samhällets agerande. Det skulle finnas särskilt stor anled ning att ägna sig åt förebyggande åtgärder av olika slag, inte minst i skolan. Fil. lie. Kerstin Elmhorn redovisade förra året chockerande resultat från en undersökning hon gjort bland skolungdom i Stockholm. Det framgick att 9 av 10 skolpojkar i åldern 9—14 år hade gjort sig skyldiga till brott av något slag. De bagatellartade förseelserna var vanligast, men varannan pojke hade prövat på i medeltal tre olika slag av gravare brott. Av dem som begått allvarligare brott var det bara 7 procent som kommit i kontakt med polisen. Kerstin Elmhorn ansåg att man mot bakgrunden av att ungdomen i så stor utsträckning svarar för den samlade brottsligheten borde sätta in en intensiv brottsförebyggande verksamhet i våra skolor, med speciell inriktning på de yngre skolbarnen. Den här berörda företeelsen är verkligen allvarlig, även om flertalet ungdomar senare i livet blir laglydiga genom en självläkningsprocess. Men man kan inte komma ifrån att det är från denna ungdom som den växande och allt grövre brottsligheten rekryteras. Det är alltid lättare att stämma i bäcken än i ån. En intensiv och väl upplagd kampanj bland skolungdomen — någon form av laglydnadsundervisning — skulle säkerligen kunna förebygga den allvarliga utbredningen av brottslighet bland skolungdomen. Den skulle kunna minska basen för den grövre och fortsatta brottsutvecklingen. Skolan har tidigare haft betydligt större möjligheter än nu att fostra ungdomen till respekt för de samlevnadsnormer som är nödvändiga i ett demokratiskt samhälle. I detta sammanhang är naturligtvis framför allt den etiska aspekten av betydelse. Sekulariseringsprocessen i samhället bär enligt min uppfattning en stor del av skulden till brottsutvecklingen, och regeringen är medansvarig i denna process genom en ljum eller ofta direkt negativ inställning till kristendomen och kristen fostran. Kristendomsundervisningen har under gångna år minskats ned och uttunnats. Morgonbönen har ersatts med morgonsamling, vilken övergått till gemensam samling eller oftast helt borttagits. Bordsbön vid barndaghemmen har ansetts olämplig. Detta är några frågor som direkt berör ungdomens etiska fostran. Som man sår får man skörda. Borde det inte nu vara tid att på olika vägar återigen öka möjligheten till en positiv fostran av vår ungdom i skolan? Kan vi vänta oss några initiativ i denna riktning från regeringspartiet? Hittills har de såvitt jag kan se helt uteblivit. Bättre förebyggande åtgärder i skolan och på andra områden verkar naturligtvis inte omedelbart men har den allra största betydelsen för den framtida utvecklingen. För att komma till rätta med de aktuella svårigheterna måste vi emellertid framför allt lita till vår polis som alltid skall vara och är beredd att göra sitt yttersta för att hjälpa alla medborgare, för att minska lidande och otrygghet och för att se till att lagar och förordningar för vår samlevnad verkligen följs. Polisen gör en utomordentlig insats i dag, och den intensiva satsningen på narkotikaområdet har uppenbarligen haft en god effekt både för att bromsa upp narkotikavågen och för att minska annan brottslighet som följer i spåren av och har direkt samband med narkotikamissbruket. Men läget är sannerligen inte bättre för det — det är synnerligen allvarligt. Faktum kvarstår att vi under en tioårsperiod fått en fördubbling av brottsligheten och att fortfarande de allra grövsta brotten — t.ex. misshandelsbrotten — ökar oroväckande. Läget är också fortfarande det att uppklaringsprocenten är skrämmande låg — ungefär 30 procent, varav för tillgreppsbrott ungefär 20 procent. Det är allvarligt när det finns fog för tanken att brott lönar sig. En högre uppklarringsprocent skulle i betydande grad verka avskräckande framför allt när det gäller egendomsbrott. Situationen är egentligen ännu allvarligare än vad statistiken utvisar, därför att många brott aldrig blir anmälda dels av det skälet att man tror att det inte lönar sig att göra anmälan eftersom polisen inte hinner med utredningarna, dels i vissa fall av det skälet att man är rädd för repressalier. Skall vi nå någon väsentlig förbättring är det alldeles nödvändigt med en kraftig förstärkning av polisen, inte minst personellt. Rikspolisstyrelsen har i sina förslag mycket kraftigt minskat på de förslag som rikspolisstyrelsen i sin tur fått från länsstyrelserna — förslag som i och för sig är berättigade. Men rikspolisstyrelsen har begärt 777 nya tjänster. Dessa har rikspolisstyrelsen bedömt som oundgängligen nödvändiga om man skall kunna något så när behålla greppet över brottsutvecklingen, svara för ordning och säkerhet och svara för trygghet på våra vägar. Men regeringen är som vanligt njugg och föreslår bara 300 polismanstjänster. Jag hoppas att riksdagen kommer att följa förslag om en betydligt större utökning av antalet tjänster som i varje fall vi inom moderata samlingspartiet kommer «att framföra. Ett synnerligen viktigt område, som jag dock här inte närmare skall gå in på, är reaktionsformerna och deras betydelse dels ur allmänpreventiv synvinkel, dels för återanpassningen. Jag vill endast framhålla att jag tror det är särskilt angeläget att pröva nya former för att betydligt snabbare och effektivare än nu ta hand om de unga lagöverträdarna. Från moderata samlingspartiet har vi år efter år fört fram förslag i denna fråga men tyvärr inte vunnit gehör. Jag tror att vi skulle kunna hämta erfarenheter från andra länder — inte minst från USA — i detta avseende. Den snabba handläggning som man där tycks ha av ungdomsbrottslighetsfall tror jag är i högsta grad värd att ta efter. Därmed har jag inte på något sätt i övrigt jämfört reaktionsformerna i USA med våra. Men det är uppenbarligen en stor brist hos oss att ungdomar oftast får vänta mycket länge innan man över huvud taget kan göra utredning och ta hand om dem. Under tiden hinner de ofta göra sig skyldiga till ytterligare brott. Det kan inte vara lyckligt. En annan erfarenhet från USA, som jag tror att vi kan ta lärdom av, är att man där på ett helt annat sätt än hos oss vid domstolsförhandlingar och i andra avseenden berör de etiska synpunkterna och följer upp rehabiliteringen mycket intensivt, framför allt genom övervakare. När det gäller kriminalvården i övrigt vill jag bara framhålla att den kriminologiska forskningen borde få en betydligt större omfattning, i synnerhet för att belysa allmänpreventionens betydelse. Detta har vi inom moderata samlingspartiet krävt upprepade gånger men tyvärr har regeringspartiet inte haft förståelse för kravet och inte heller för betydelsen av en uppföljning av de forskningsresultat som ändå finns både från vårt eget land och från andra länder. Detta kom senast till uttryck i höstas, då regeringspartiet avvisade de borgerliga partiernas förslag om en parlamentarisk utredning rörande en samlad aktion i syfte att effektivisera rättsvården. Till sist, herr talman, vill jag ta upp en annan fråga i sammanhanget som har utomordentligt stor betydelse, nämligen målsägares rätt att utfå skadestånd. I den Se-artikel som jag inledningsvis talade om belystes 27 konkreta misshandelsfall. Ett genomgående tema för dessa var att det i allmänhet rörde sig om spontant överfall, inte planlagda. Ett annat genomgående tema var att råheten var kolossalt stor i fråga om behandlingen av offren. Den ledde i flera fall till döden. Slutligen konstaterades också som ett genomgående tema att i de allra flesta fall hade vederbörande offer inte fått ut något skadestånd, även om domstolen hade utdömt sådant. Från moderata samlingspartiet har vi sedan länge tagit upp denna fråga. Det kan inte vara rätt och rimligt att målsägandens möjlighet att få skadestånd skall vara beroende av om våldsmannen varit på permission från någon fångvårdsanstalt eller inte eller vara beroende av om vederbörande har ekonomiska möjligheter att utge skadestånd eller ej. Det borde enligt vår mening vara självklart att samhället i första hand utbetalar utdömda skadestånd och att samhället och inte den enskilde sedan bevakar sin rätt gentemot den som förorsakat skadan. Jag tycker faktiskt att det är förvånande att inte regeringen för länge sedan har klarat upp en sådan viktig och självklar rättviseoch jämlikhetsfråga.

Herr talman! Jag skall under några minuter uppehålla mig vid frågor som berör undervisningen och då främst grundskolan. Jag vill göra detta både mot bakgrunden av de snabba och omfattande förändringar såväl pedagogiskt som organisatoriskt som skett i det obligatoriska skolväsendet och mot bakgrunden av den speciella debatt som förts kring den s.k. »disciplinsituationen». Om man skall diskutera disciplinsituationen i dagens skola, måste man först slå fast en grundläggande princip. Den långa rad skolreformer, som genomförts under de senaste åren, har sprungit fram ur ett synsätt, som ser skolan som en del av samhället. Skolan måste då utformas och utvecklas utifrån de normer och värderingar som de beslutande myndigheterna fastställer. Mycket av den kritik som nu, ofta helt onyanserad och starkt färgad, riktas mot skolans personal har felaktig adress. De som arbetar i skolan utför och verkställer de beslut som fattas av de politiska organen. Det demokratiska samhället ger kritikerna möjlighet att via det politiska skeendet ta del i och påverka debatten om vårt samhälle och dess olika uttrycksformer. Själva ordet disciplin är starkt laddat. Vi vill gärna tänka på vissa strikt reglerade lydnadsförhållanden. I dagens skola bör ordet ha en helt annan betydelse. Disciplin är de normer och regler som utformats för att både elever och skolans personal skall kunna fullgöra sina av samhället fastställda arbetsuppgifter. Helt naturligt skall alla som utför sitt arbete i skolan — elever, lärare, skolledare och övrig personal — i samråd utforma sina regler. Men sedan skall också alla följa de fastställda spelreglerna. Barn och ungdom har sin arbetsplats i skolan, de vuxna på verkstäder, kontor och på andra ställen ute i näringslivet. På alla arbetsplatser och vid alla tillfällen då människor möts rättar vi oss efter en viss praxis som styr vårt handlande. Ibland är situationen sådan att vi kan tillåta oss stora friheter, vid andra tillfällen ålägger vi oss en disciplin som kan vara utomordentligt hård. Vi vuxna finner oss i detta och ser det som en fördel att vi kan medverka till att utforma miljö och regler på våra arbetsplatser. Våra regler är sådana att de skall skapa förutsättningar för oss att under hänsynstagande till andra människor fullgöra våra arbetsuppgifter. Detta synsätt måste också prägla skolan. Dagens skola består ofta av en eller flera byggnader, där några hundra eller kanske tusen människor har sina arbetsplatser på en mycket liten yta. I ett klassrum på 60 m? skall 30 barn eller ungdomar fungera i samarbete med en vuxen, en lärare. Det är väl ej förvånande, om det i en så kompakt eller kanske rättare uttryckt dålig miljö kan uppstå konflikter och motsättningar, särskilt som det övervägande flertalet av människorna befinner sig i en period av stark utveckling. Hur många vuxna skulle egentligen klara dagens skolmiljö? Slutsatsen av detta blir att dagens skola av både elever och personal kräver ett mycket stort mått av hänsynstagande, solidaritet och ansvar, uttryckt i en vilja till och en arbetsinsats för att gemensamt fullfölja den av samhället fastslagna målsättningen. Rätten att erhålla utbildning är för eleverna både en förmån och en skyldighet. Det finns säkerligen tillfällen då dagens ungdom mest upplever den senare aspekten — skyldigheten. Skolans krav kan vara hårda, tunga och pressande, särskilt för dem som är fysiskt eller psykiskt svagare. Samhället har en skyldighet att hjälpa dessa unga att finna sig till rätta. Samtidigt måste också skolans huvudmän se till, att utbildningen blir meningsfull och att skolan får förutsättningar att fullgöra sina uppgifter. Många av de svårigheter grundskolan upplever i dag beror på att ett relativt litet antal elever ej kan anpassa sig till skolmiljön. Det väsentliga är ej att skaffa fram syndabockar för detta utan att söka få fram en för alla parter positiv lösning. Omsorgen och omtanken om en enskild elev får aldrig gå så långt, att undervisningen för en hel klass äventyras. I så fall måste andra lösningar sökas. Tyvärr har skolan i detta avseende ännu för få resurser, samtidigt som paragrafer och regler är alltför stelbenta. Huvudansvaret för våra barns fostran ligger hos föräldrarna. Åtskilliga av de svårigheter som skolan upplever skulle enligt min mening kunna undvikas, om alla målsmän engagerade sig i sina barn och deras skolgång. Tyvärr når skolan — och hit räknar jag också föreningarna Hem och Skola — ej ut till alla målsmän. Massmedia skulle här kunna göra en insats. Radio och TV har vid flera tillfällen sänt program om skolan. I huvudsak har då behandlats organisatoriska problem och frågeställningar i samband med läroplanerna. Kanske är tiden nu mogen att mera i grunden söka förmedla de aktuella svårigheterna i skolan, teckna bakgrunden och belysa de olika handlingsalternativ som finns. En aktuell orientering om barnoch ungdomspsykologi och sociologiska sammanhang, följd av en genomgång av situationen i skolorna, skulle kanske för många målsmän betyda ökat engagemang och intresse för barnens skolgång. Om det reformarbete som bedrives ute i skolorna skall fullföljas i den takt som statsmakterna har tänkt sig, behöver de människor som utför arbetsuppgifterna — d.v.s. lärarna — resurser av olika slag. Läroplanens välsvarvade fraser måste förvandlas till reella ting som skollokaler, läroböcker och annan undervisningsmateriel. Här har det tyvärr haltat och haltat betänkligt ända sedan enhetsskolan infördes, och det gör det alltfort. Exemplen är legio, och tyvärr kommer de att finnas kvar i ännu många år. Läroplanerna förändras snabbt. Med all rätt håller det hundraåriga systemet med klassundervisning på att brytas ned, men skollokalerna står kvar som förut. En byggnad från slutet av 1950-talet, avsedd för enhetsskolan, är nu omodern och borde rätteligen göras om, men var finns pengar till detta? Ja, en några år gammal skolbyggnad, avsedd för grundskolan enligt den gamla läroplanen, är redan föråldrad. Men vem kan börja bygga om en skola som bara är några få år? Den stelbenthet som finns i fråga om skolbyggandet skall jag återkomma Den mest förbluffande resursfrågan i skolan i dag är dock frågan om hur arbetsgivaren, staten och kommunerna, handskas med lärarna. De utomordentligt omfattande, snabba och ständigt återkommande förändringarna i skolan borde ha som självklar följd att huvudmännen satsade på en ordentlig fortbildning för dem som skall genomföra reformerna. Denna satsning har i stort sett uteblivit. Några få studiedagar om året är egentligen allt. Visserligen anordnas kurser på sommaren, men långt ifrån alla som söker till dem får plats. Speciellt svår är situationen för de äldre lärarna som har stått eller står inför en besvärande omställning. Möjligheter till fortbildning bör i dag vara en rättighet för arbetstagaren och en skyldighet för arbetsgivaren. Stora ekonomiska investeringar görs i lärarutbildningen. Dessa värden bör tillvaratas genom att denna kvalificerade arbetskraft ges möjligheter till en omfattande och regelbundet återkommande fortbildning. En kontinuerlig sådan är också ett villkor för att en arbetstagare skall kunna känna trivsel och arbetsglädje på en ständigt föränderlig arbetsplats. Ytterst kommer fortbildningen eleverna till godo. I detta sammanhang kan jag ej uraktlåta att peka på att vi i vårt stora skolväsende ej har någon skolledarutbildning. Kvalificerade lärare blir chefer för stora skolenheter utan att ha fått någon administrativ utbildning. De svårlösta problem i fråga om organisation, arbetsledning, information, personalvård, ekonomisk förvaltning m.m. inför vilka skolledarna ställs borde väl motivera, att vi snarast sökte skapa en fast administrativ utbildning av skolledare. De förändringar som ständigt återkommer i den obligatoriska skolan ställer huvudmännen inför svåra problem. Skolstyrelserna och skolledningarna får ofta ganska kort tid på sig för att göra planeringen för de nya reformerna. I regel måste skolledarna arbeta med planeringsfrågor vid sidan av ett i övrigt betungande arbete. Med bibehållet statsbidrag omöjliggör det nuvarande statsbidragssystemet att kvalificerade skolledare frikopplas från sina ordinarie arbetsuppgifter för att ta hand om utredningar och planering. I det långa loppet medför denna stelhet i statsbidragssystemet svåra konsekvenser för undervisningen. I årets statsverksproposition skymtar denna frågeställning bl.a. i samband med att statsrådet avvisar skolöverstyrelsens förslag om skolintendenter. En översyn av grundskolans statsbidragsfrågor är nödvändig, och en positiv lösning skulle underlätta skolstyrelsernas arbete. För närvarande fungerar statsbidragssystemet så att många får arbete med att kontrollera varandra. I flera fall kan bestämmelserna tolkas på olika sätt. Nu arbetar en lång kedja av människor under betydande tid med en helt orationell kontroll av siffror och blanketter. Via skolförvaltningar och länsskolnämnder kan man hamna i en situation med ett fruktlöst utväxlande av papper mellan skolförvaltningarna och kommunens revisorer om vad som är rätt och riktigt i ett enstaka fall. Sedan länge har den obligatoriska skolan använt dels ett poängsystem, dels elevantalet som mått på storlek och arbetsbelastning. Det bör ej vara något oöverstigligt hinder att konstruera ett statsbidragssystem som enkelt ansluter till vissa siffror, och därmed är vi ifrån hela krånglet. I längden måste det vara en vinst för alla parter att få en enkel administration. Självklart skulle ett nytt statsbidragssystem ge skolstyrelserna befogenheter att inom relativt fria gränser använda de medel som är anslagna till lärarlöner. Eventuella rationaliseringsvinster skulle givetvis komma kommunerna till godo. I samband med statsbidragen kan jag ej underlåta att peka på det krångel som vidlåder skolbyggandet. Att bygga en skola tar i dag fyra till fem år från det att skolstyrelsen börjar behandla ärendet tills skolan är färdig. En bostadsfastighet kan man klara — och gör det här i Storstockholm — på ungefär halva tiden. Om man i nybyggda bostadsområden vill försöka få fram skolor i takt med bostadsbebyggelsen stöter man på hart när oöverstigliga hinder. Statens bidrag till byggandet av skolor är ganska obetydligt men styr ändå hela processen. Vill en kommun sedan försöka integrera skolan med t.ex. lokaler för idrott, fritid, kulturändamål m.m., blir pappersexercisen än värre, trots att alla är ense om systemets stora fördelar. När en kommun i något fall vill kombinera en barnstuga med skolan, kommer så besvärande problem in i bilden som frågan om vem som skall betala ut statsbidraget — skolöverstyrelsen eller socialstyrelsen. Den som till äventyrs vill ha belägg för vad jag här har anfört kan studera ett av de största skolbyggnadsprojekt som vi haft här i landet, den s.k. Botkyrkastaden. Krånglet i skolan är alldeles för omfattande. Statsrådet har en enastående möjlighet att nu ta djärva grepp och söka sig fram på enklare vägar. Ett steg tas i år då statsbidragsfrågorna vid byggandet av grundsärskolor avsevärt förenklas. Genom kommunreformerna får vi kommuner av den storleken att de kan bygga upp lokala förvaltningar, som är kompetenta att ta hand om t.ex. skolbyggandet utan statlig kontroll. Ge de statliga skolmyndigheterna en helt rådgivande funktion i fråga om skolbyggandet och ge kommunerna förtroendet att sköta ett skolbyggnadsföretag på samma sätt som när man bygger bostäder, idrottsplatser eller förvaltningsbyggnader!

Herr talman! Att tala om jämlikhet är ju på modet i dag, och det synes vara tämligen lätt att tala om jämlikhet. Att förverkliga den i mänskligt och samhälleligt liv är tydligen i praktiken betydligt svårare. Eller hur är det — för att återgå till statsverkspropositionen — när man från centralt håll skall fördela insamlade skattemedel på olika förmåner ut över olika delar och regioner av vår. land? Hur ställer det sig då med jämlikheten? När det gäller skatterna kur jämlikheten inte ifrågasättas; då är vi alla lika.

Tilldelningen till det ena länet är i förhållande till folkmängden mer än dubbelt så stor som till det andra länet. De siffror jag nu anför avser antalet påbörjade lägenheter under elva månader av år 1969 respektive folkmängden den 31 december 1969. Skaraborgs län hade 9,84 promille av lägenhetsantalet och låg sjua från slutet i länstabellen, medan topplänet hade inte mindre än 21,19 promille. Under de elva månader som statistiken omfattar påbörjades i Skaraborgs län 2521 lägenheter. Skulle fördelningen ha skett efter genomsnittet för riket, hade det blivit ytterligare 611 lägenheter eller 3 132. Hade fördelningen skett i överensstämmelse med tilldelningen = till storstadsområdena, skulle ökningen ha blivit 1717 eller 4 238 lägenheter. Hade Skaraborgs län fått topplänets tilldelning skulle vi under motsvarande tid ha fått 2 916 fler lägenheter eller hela 5 437. Om man nu vet hur mycket en tilldelning av bostadskvot betyder för utveckling, tillväxt och möjligheter för indu strilokalisering till ett i övrigt välutrustat och, kan man väl påstå, välplacerat län, så måste man säga att människorna i detta län har fått betydligt sämre utvecklingsmöjligheter och inte blivit jämställda med dem som bor i andra regioner. Och ändå var det väl även på detta område som vi skulle sträva efter ökad jämlikhet. Ett annat område där ojämlikheten är ojämförligt onormalt stor är fördelningen av anslag till vägbyggande. Man måste först konstatera att inte ens det blygsammaste av de fyra alternativ som vägverket presenterat i sitt program kunnat tillgodoses i årets nådiga lunta utan att man prutat cirka 5 procent på detta knappa och i stort sett i flera år stillaliggande anslag. Här kan man verkligen tala om en katastrofal nedskärning av anslagen till Skaraborgs län. Om man jämför siffrorna inom Planläggningsområde väst, dit Skaraborgslän hör, finner man mycket stora skillnader mellan de olika länen. O län, som har 229 km riksvägar, får 35,4 miljoner kronor 1971 till dessa och 70,5 miljoner kronor 1972 under det att R län, som har 510 km riksvägar, får 6,1 miljoner kronor respektive 4,5 miljoner kronor. Detta innebär att man i O län har 6,5 km riksväg per tilldelad miljon kronor 1971 och 3 km 1972, under det att man i Skaraborgs län får tänja ut 1 miljon kronor på inte mindre än 83,6 km riksvägar 1971 och 113,3 km år 1972. Om man alltså jämför siffrorna för de olika länen 1971 var det 6,5 km för O län och 83,6 km för R län som miljonen skulle räcka till. För 1972 var diskrepansen så stor som mellan 3 km i O län och 113,3 km i R län. Vad beträffar länsvägarna krymper anslaget för R län 1972 till en enda miljon kronor. Medan man i O län har 27 km 1971 och 28,6 km 1972 per anslagen miljon kronor så är siffrorna för R län 163,6 km 1971 och 409 km 1972. Per miljon kronor blir detta 27 km i O län Härmed är inte sagt, herr talman, att O län inte har behov av de väganslag det här gäller, men det kan inte vara klok planering att ha så stora skillnader i tilldelningarna som föreliggande planer innebär. Det kan heller inte vara klok vägpolitik att låta nedslitningen av befintligt vägnät gå så långt, att upprustningen sedan blir mångdubbelt dyrare när den äntligen kommer. Jag vill erinra om att väganslagen under den senast gångna perioden stått tämligen stilla eller i praktiken kanske minskat något på grund av prisutvecklingen, under det att trafiken ökat med 9 procent per år och fordonsbeståndet med 6 procent per år. Detta hade ju även i rikspolitiska prioriteringsavvägningar rimligen bort innebära att väganslagen ökats i samma takt. Med den ökande betydelse våra vägkommunikationer har och får kan jag inte anse annat än att man missat något ytterst väsentligt när man inte låtit ramarna växa i takt med behovet utan t.o.m. prutat på vägverkets blygsammaste alternativ, alterantiv 1. Skaraborgs län motiverar med sitt läge mellan de stora regionerna i Mellansverige och Västsverige en generös tilldelning av väganslag. Ökningen av den tunga trafiken, som ju för näringsliv och industri är särskilt betydelsefull, är dessutom större i Skaraborgs län än i riket i genomsnitt. Jag vill därför allvarligt vädja till kommunikationsministern att vid frågans behandling ta en allvarlig funderare på dessa saker och se till att den katastrofsnålt planerade tilldelningen till Skaraborgs län inte behöver bli verklighet utan att ramarna kan ökas. Så vill jag, herr talman, säga några ord i en annan fråga. För någon tid sedan drabbades TV-tittarna av en film som heter >»Dom kallar oss mods>, som kom in i vardagsrummen till svenska folket. För min del vill jag betygsätta den som en tämligen trist historia, som man lika gärna kunde undvarat. Det finns många saker i den som kan diskuteras, men jag skall inte förlänga debatten onödigtvis med att ta upp dem. Jag vill bara påpeka en sak, som kanske har någon anknytning till statsverkspropositionen. Jag tänker på den propaganda för en livsstil som denna film vill föra ut. Den gör ironiska och negativa värderingar av de s.k. knegarna i vårt samhälle. Ändå skulle jag vilja påstå att de som gör att statsverkspropositionens inkomstsida över huvud taget existerar just är »knegarna». Skulle vi dra ut konsekvenserna av denna films innehåll och budskap — om man nu kan säga att den har något sådant — skulle vi alla låta bli att arbeta och betala skatt. Filmen har åstadkomit en del kommentarer, och jag skall tillåta mig att referera vad som strax efteråt skrevs i en tidning med riksspridning. Det inleds med en fråga: »>Vad kostade denna bottensats?»>, och i fortsättningen står det: >Hr Redaktör! Under pågående TV program ”Dom kallar oss mods” skriver jag detta, upprörd över vad som just förevisas och utan möjlighet att komma fram till TV per telefon för att där få uttrycka en protest. Detta språk, denna vokabulär, som användes ställer alla anspråk på tidigare hyfsade uttryckssätt helt ur spel. Enligt företalet blev denna film icke godkänd av den s.k. filmcensuren. Det är — hör och häpna — vår regering, som godkänt den, släppt fram den och därmed uttalat sin rekommendation för förevisning i landet. Då ville man få ställa några frågor till vår regering: Vad fanns det för anledning att ge klarsignal åt en sådan film? Finner regeringen det angeläget att göra propaganda för denna livsstil? Har det utgått bidrag ur statsmedel för denna films kostnader? Menar regeringen att genom detta lära ut och ge större spridning åt detta sätt att tänka, handla, tala? Har vi i vårt svenska samhälle behov av att ge status åt denna livsstil, eftersom filmen för regeringen haft ett angeläget ärende? Har vi för små utgifter för närvarande på kontot för att bereda underhåll och vård för människor, som struntar i hur de bär sig åt mot sig själva och mot andra? Menar ni att vi svenska folk skall stå för allt större och större utgifter på detta konto? Och vill TV-ledningen ge oss besked om hur mycket de betalat för att visa svenska folket denna usla bottensats. Vidare, om man inte har något ansvar för hur svenska folkets licenspengar bör användas? Anser Ni det värdigt att låta denna vokabulär med svordomar i legio och grovt, ohämmat, oförskämt språk få plats i ett kulturmassmedia som TV rätteligen bör utgöra? Till sist. är det fler av vårt svenska folk, som försökt se detta program och som reagerat på samma sätt? Låt i så fall de ansvariga få veta detta. Herr talman! Jag vet att det är många som i stort delar de åsikter som där är framförda. Jag har med detta inlägg velat tillmötesgå insändarens önskan att låta de ansvariga få veta detta. Det kan ju ifrågasättas, om det är på detta sätt man bör driva andlig och mental miljövård, som det onekligen finns stort behov av. Likaså kan vi fundera över om det inte skulle behövas någon sorts hälsokontroll även på detta område. Jag skulle tänka mig att reaktionen bleve mycket häftig, om livsmedelsföretag skickade ut konserver av motsvarande kvalitet till det svenska folket. På detta område, herr talman, har vi stort behov av varudeklaration och konsumentupplysning och hjälp för konsumenterna att slippa sådana saker som inte är positiva och uppbyggande i vårt samhälle. Jag vill till sist hänvisa till att radio och TV ju hör under utbildningsdepartementet. Det borde vara en uppfordrande och angelägen uppgift för den. institutionen att verkligen bidra till upplysning och se till att inte några negativa faktorer sprids i vårt samhälle. Därmed får det vara nog sagt om den saken i detta sammanhang.

Herr talman! Låt mig få uttrycka min tacksamhet över det öde som har fört herr Börjesson i Falköping i min väg. Det känns på något vis skönt att slippa vara den sista i denna långa rad av talare. Jag hade tänkt att i dag uppehålla mig vid utvecklingen i mitt eget län, Norrbottens län, som utgör en fjärdedel av Sveriges yta. Att jag tar upp det ämnet i dag beror på att utvecklingen har gått så snabbt och att jag bedömer situationen som så allvarlig, att jag måste beröra saken trots att jag är medveten om att regionalpolitiken och lokaliseringspolitiken kommer att diskuteras längre fram under våren. Befolkningsutvecklingen i vårt län har varit mycket ogynnsam. Enligt de preliminära siffrorna för 1969 har befolkningen minskat med 2 900 personer, motsvarande 1,1 procent av medelfolkmängden. Ändå hade vi ett födelseöverskott på 1 500. Flyttningsförlusterna under 1969 låg vid ungefär samma nivå som åren 1964—1965, alltså under den förra högkonjunkturen. Det kanske mest anmärkningsvärda i utvecklingen är de sjunkande födelsetalen. Tidigare hade vi en nativitet som låg högt över rikets medeltal. Det är också den faktorn som har varit orsak till att vi haft en gynnsam åldersstruktur i länet trots utflyttningen. Den preliminära födelsesiffran för 1969 utgör för riket 13,4 promille och för Norrbotten 13,8 promille. De tre senaste årens sjunkande födelsetal gör att flyttningsförlusterna slår igenom på ett helt annat sätt än tidigare. Utflyttningen sker främst i åldersgrupperna 15—29 år. Åldersstrukturen förskjuts mot allt högre åldrar. Ser man på relationen mellan antalet män och antalet kvinnor, finner man att kvinnornas antal minskar i förhållande till männens — i riket i övrigt är det tvärtom. De sjunkande födelseöverskotten och åldersstrukturens förändring är en varningssignal, som vi inte kan blunda för. Inlandskommunernas årliga = folkmängdsminskning motsvarar 2—3 procent av folkmängden. Exempelvis i Jokkmokks kommun har folkmängden minskat så att den ligger under såväl de målsättningssom prognossiffror som beräknats av länsstyrelsen/planeringsrådet. Denna utveckling kan inte få fortsätta. Länet kan inte avtappas på de mest produktiva årsklasserna utan att vi tidigare än beräknat kommer i en situation som är ohållbar både ur näringslivets och ur den enskilda individens synpunkt. Det måste vara ett riksintresse att det råder balans i sysselsättning och åldersstruktur i detta län med dess stora naturrikedomar, som hela det svenska folkhushållet har nytta av. Fru Eriksson i Stockholm berörde i sitt anförande häromdagen sysselsättningssituationen i landet — den verkade gynnsam och positiv, sedd från Stockholms horisont. Fru Eriksson tog emellertid inte upp frågan om de stora regionala ojämnheterna i vår sysselsättning. Herr talman!

Om jag dessutom nämner något om vattenfallsprognoser, så beräknar man att enbart inom Gällivare och Jokkmokks kommuner blir cirka 500 man friställda till mitten på 1970-talet. Läget är inte alls så enkelt och problemfritt som det verkade i fru Erikssons inlägg. Sysselsättningsproblematiken är svår att lösa, men jag vill säga att den inte är olöslig. Som jag tidigare fram hållit innebär det ingen lösning av problemet utan en förvärring av situationen, om man tömmer landsändan på människor i de produktiva åldrarna, ty vi måste komma ihåg att de råvarutillgångar vi har ju inte kan flyttas. Med den ytvidd och struktur länet har följer att vi har regioner med alldeles speciella näringsoch befolkningspolitiska förhållanden. Jag tänker närmast på Tornedalen och inlandet, särskilt Jokkmokks kommun. En gränsbygd har en kluven marknad och därför måste Tornedalen bygga sin ekonomiska verksamhet på en halv älvdal. Urbaniseringstrycket blir därför starkare i gränsbygderna än på andra håll, där man kan grunda den ekonomiska aktiviteten på homogena områden. Gränsbygden löper mycket större risker att få en mer snedvriden befolkningsutveckling än de mer expansiva regionerna i länet. En sådan utveckling är olycklig ur ekonomisk, social, kulturell och försvarspolitisk synpunkt. Jag har tidigare nämnt om länets naturtillgångar, 20 procent av landets elektriska energi produceras inom Jokkmokks kommun. Samtidigt kan jag säga att kommunen för närvarande har svårt att klara sin existens, om inte näringslivet inom kommunen utvecklas snabbt genom «industriell verksamhet eller gruvbrytning. Avflyttningskommunerna har mycket svårt att balansera sin ekonomi. Utbildningssektorn utgör 45—50 procent av budgeten, socialvårdsutgifterna ökar kraftigt och de utgjorde i Pajala kommun 1969 18 procent. Utgifterna för den sociala hemhjälpen går upp i rask takt, i Övertorneå var kostnadsstegringen cirka 60 procent från år 1968 till år 1969. Herr talman! Årets budgetförslag upptar många positiva saker ur min synvinkel sett, t.ex. ökade anslag till arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Att det är nödvändigt med åtgärder av mer defensiv karaktär är ställt utom allt tvivel, och jag vill också framhålla den stora betydelse som t.ex. beredskapsarbetena har haft och har. Jag vill peka på länets vägnät, som rustats upp till stor del genom beredskapsarbeten och som nu gör det möjligt att få ner råvaror till våra basindustrier, när flottningen i våra älvar minskar eller helt upphör. Ökade anslag till statens institut för hantverk och industri med satsning på utbildningscentrum i Älvsbyn, ökade anslag till SGU och möjligheterna att intensifiera undersökningen av Ruoutevares titanjärnmalm noteras med tillfredsställelse. Men om vi skall kunna komma till rätta med de regionala ojämnheterna i sysselsättningen måste konkreta regionaloch lokaliseringspolitiska åtgärder vidtas. Herr talman! Samhället har satsat mycket på att förbättra situationen i sysselsättningssvaga områden, men vi kommer inte ifrån att otryggheten på arbetsmarknaden fortfarande utgör en stor ekonomisk och psykisk belastning för den enskilde individen i dessa områden. Vi ställer därför stora förhoppningar på den proposition om regionaloch lokaliseringspolitik som är aviserad till våren och väntar oss att det där också tas hänsyn till fraktoch taxekostnader.
Herr talman! Årets långa remissdebatt står nu inför sin avslutning. Av talarlistan att döma är jag den siste talaren och kommer därmed att avsluta debatten. Jag har inte för avsikt att göra någon som helst sammanfattning av den förda debatten, eftersom det kan finnas risk för att det hela blir en västgötaklimax. Årets debatt har berört många spörsmål och man frågar sig, om det finns något ämnesområde som inte tagits upp. Trots detta vill jag ta till orda i några frågor som är väsentliga för mig. Det gäller först befolkningsoch näringslivsutvecklingen i Skaraborgs län som ger anledning till både optimism och pessimism. För Skaraborgs län i dess helhet kan förutses en positiv befolkningsoch = näringslivsutveckling. Länet har på grund av sitt transportekonomiskt gynnsamma läge mellan de expansiva Stockholmsoch Göteborgsregionerna, med bl.a. västra stambanan, E 3 och goda hamnar, uppmärksammats av näringslivet. Existerande industri har bl.a. på grund härav expanderat kraftigt. En annan bidragande orsak till denna utveckling är den tillväxt i fråga om den lokala arbetskraftstillgången som följer av den minskade sysselsättningen inom jordbruket och skogsbruket. Enligt en i inrikesdepartementet företagen analys av industriutvecklingen i riket åren 1963—1966 uppvisar Skaraborgs län näst Kristianstads län den största sysselsättningsökningen med ett nettotillskott av 1975 sysselsatta. Procentuellt uppgick ökningen till 6,7 procent mot riksgenomsnittet 2 procent. Nyetablering av industriföretag förekommer och redan befintliga företag expanderar. Länet har sålunda goda möjligheter att utvecklas gynnsamt. Man kan dock inte komma ifrån att vissa områden i länet har speciella svårigheter i fråga om befolkningsoch näringslivsutveckling. Jag tänker då speciellt på Vararegionen. Skaraborgs län är uppdelat på fem planeringsregioner varav den västra är Vararegionen som är minst med sina 30 000 invånare. Befolkningen inom denna region minskar snarare än ökar. En ökad lokalisering inom Vararegionen är nödvändig för att bereda sysselsättning åt dem som bor där, och jag kan försäkra att man från länsmyndigheternas och kommunmyndigheternas sida gjort vad som göras kan för att stimulera företag att 1okalisera inom regionen. Det är ingalunda på grund av brist på kommunala initiativ som regionen inte har haft den industriella utveckling som är nödvändig för att skapa gynnsamma betingel ser för dem som bor i den berörda bygden. Med hänsyn till den negativa utveckling som kännetecknar västra delen av Skaraborgs län kan man ifrågasätta om det inte är befogat med ett visst statligt stöd i detta område. Jag vill resonemangsvis där föra fram den tanke, som riksdagsman Paul Jansson i första kammaren gjorde sig till tolk för under gårdagens debatt, nämligen att man borde göra hela landet till ett stödområde. Därmed skulle Vararegionen få möjligheter att erhålla den hjälp som den så väl behöver. Rent allmänt sett borde det vara angeläget för statsmakterna att sätta in ett stöd inte bara vid den tidpunkt då en akut kris skall hävas utan också i ett läge då en relativt begränsad insats sannolikt skulle vara tillräcklig för att vända utvecklingen. Jag tror inte att det skulle behövas några större satsningar från statsmakternas sida för att ändra utvecklingstrenden inom Vararegionen. Det vore frestande att också ta upp några andra frågor som rör vårt län. Jag kan t.ex. helt instämma i vad herr Hyltander anförde beträffande medelstilldelningen till våra vägar. Den saken borde ge anledning till ytterligare några kommentarer — men jag kanske får tillfälle att göra det en annan gång. Jag skall i stället i all korthet ta upp ett par frågor av helt annan räckvidd. Alla är vi väl skakade av dramat i Biafra. Vi har i vinter med beklämning följt den bittra striden mellan närbesläktade folkgrupper i ett land vars frigörelse för inte så länge sedan innebar förhoppningar om en demokratisk utveckling i frihet. Mognadsprocessen i de gamla kolonialländerna är på många håll trög och smärtsam, och alltjämt har cyniska stormaktsintressen där sitt spelrum. Nu när ridån har gått ned för den blodiga slutakten i Biafra måste det vara angeläget för oss att med all kraft verka för inte bara materiell hjälp till de nödlidande utan också för att ut jämna de motsättningar som kan utgöra en grogrund för nya tragedier — inte bara i Nigeria. Beträffande de aktuella åtgärder som är av nöden för ett par miljoner människor i det krossade Biafra har regeringen ett stort ansvar på grund av de förväntningar som finns hos nästan hela vårt folk. Då det gäller problemen på sikt vore kanske ett brett rekryterat afro-skandinaviskt institut med fredsforskning och ett forum för mellanstatliga diskussioner en väg att pröva i strävandena att påverka utvecklingen i länder där freden kan vara hotad. En sak har vi i alla händelser lärt av Biafratragedin: det är nödvändigt att i alla länder ha en ordentlig planering för katastrofbistånd. Ansträngningar måste också göras för att stärka de överstatliga politiska och humanitära organisationernas ställning. Vårt eget bistånd till dem som lider nöd i världen måste också ökas. I procent av bruttonationalprodukten är det svenska bidraget till u-hjälpen alltjämt förhållandevis blygsamt. Den dramatiska konflikt som i skuggan av det skakande skådespelet i Afrika har drabbat den svenska arbetsmarknaden har diskuterats tillräckligt. Jag vill endast instämma i de välgrundade aktuella kraven från många håll att ledningen för ett företag som LKAB bör vara på den plats där produktionen finns. LKAB-chefens argumentation häromdagen för en annan ordning är illa underbyggd och naturligtvis utmanande för de tusentals arbetare han är satt att leda. Må den vilda strejken i Norrbotten ha det goda med sig att den verkar som en larmklocka för regeringen och för oss alla! Det går naturligtvis inte att få till stånd en sund lokaliseringspolitik, om alla ledande organ i vårt land slentrianmässigt skall placeras centralt här i Stockholm. Jag hälsar därför med tillfredsställelse den utredning finansministern har tillsatt för att undersöka möjligheterna till utflyttning av statliga företag på både det civila och det militära området. Man får vidare hoppas att försvarsministern visar den respekten för finansministerns goda uppsåt i detta sammanhang — en sådan utredning har sedan länge varit påkallad — att han tills vidare sätter stopp för ÖB:s nyligen framlagda förslag om ytterligare utbyggnad av de militära stabskomplexen i Stockholm med en mastodontisk s.k. högkvarterstriangel mitt inne i staden, som rimligen får anses särskilt sårbar i krig. Försvarsledningen, som numera omfattar ett mycket stort antal myndigheter och andra institutioner, borde snarast bli föremål för en speciell lokaliseringsundersökning. En rad militära staber som sedan gammalt är belägna i Stockholm skulle säkerligen med fördel kunna placeras i andra och strategiskt lämpligare delar av vårt land. Försvarsministern förtjänar emellertid en eloge i ett annat sammanhang, nämligen för uppbyggnaden av det nya s.k. värnpliktsverket, som med sina grundliga fysiska och psykiska undersökningar av de värnpliktiga fått en utomordentlig betydelse inte bara för rekryteringen till försvaret utan också ur allmän folkhälsosynpunkt. Vad man skulle önska är att även åt äldre värnpliktiga och i princip alla repetitionsövningssoldater kunde erbjudas en motsvarande fysisk test i samband med deras inryckning. Vi skulle då kanske slippa tidningsrubriker av följande slag, som vi såg i höstas: »Cyklande repsoldat dog i hjärtinfarkt» etc. Värnpliktsverkets skickligt uppbyggda system för medicinska kontroller bör kunna ses som ett mönster för den framtida allmänna hälsovården i vårt land — ett av de områden som måste stå i förgrunden för 1970-talets reformpolitik.

Herr talman! Jag begärde ordet närmast i anledning av den del av herr Börjessons i Falköping anförande som berörde vårt hemlän. Låt mig uttala min tillfredsställelse över att herr Börjesson nu har tagit upp problemet Vararegionen. Det är alldeles riktigt att den jordbruksbygd som Vararegionen utgör kommer att bevara sin karaktär som ett av vårt lands kanske viktigaste jordbruksområden. Vi har i vårt län med de prognoser som vi utarbetat kunnat se att det krävs utomordentliga insatser för att kunna bevara en god samhällsservice till invånarna på Varaslätten.

Vi ansåg nämligen att en sådan skulle kunna medverka till en bättre utveckling för denna region och att vi på det sättet samtidigt skulle kunna ge sysselsättning åt dem som friställts från jordbruken på Varaslätten. Vid behandlingen av motionen ansåg sig bankoutskottet inte kunna tillstyrka vår begäran på den punkten, men utskottet gjorde en enligt motionärernas mening positiv skrivning när det med några rader uttryckte sin principiella inställning till frågan. Utskottet sade sig inte vara främmande för statliga engagemang i framtiden även på detta område. Våra borgerliga kolleger från länet och övriga borgerliga ledamöter i riksdagen kunde inte acceptera denna principiella formulering om statliga insatser.

Herr talman! Det finns ju ingen an ledning att herr Blomkvist och jag tar upp något resonemang om denna motion som väcktes för några år sedan här i riksdagen av de socialdemokratiska representanterna för Skaraborgs län. Motionen syftade, om jag inte minns galet, närmast till en statlig livsmedelsindustri. Jag hoppas att herr Blomkvist rättar mig, om jag har fel. Jag tror att jag i debatten framhöll att jag hellre såg att kooperationen försökte lösa problemet. Enligt min mening fanns det för dagen inte något behov av en statlig livsmedelsindustri inom Vararegionen. Men låt oss lämna det kapitlet, herr Blomkvist. Vi skall gemensamt arbeta för vårt län — därom är vi överens.

Herr talman! Jag vill understryka att motionen syftade till att man skulle undersöka om det fanns förutsättningar för att få till stånd en förädlingsindustri på Varaslätten. För mig är det — det vill jag framhålla — inte nödvändigt att det blir en statlig förädlingsindustri. Det kan mycket väl vara kooperationen — jordbrukskooperationen eller konsumentkooperationen — eller någon annan verksamhetsform som står som huvudman.

Jag hemställer att kammaren nu måtte besluta att ajournera sina förhandlingar till kl. 14.30 för att bereda utrikesutskottet tillfälle att sammanträda. Utskottet kommer därvid att fatta beslut i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående Islands anslutning till EFTA-konventionen, m.m. Utlåtande i ärendet kommer att föreligga till bordläggning då kamrarna återupptar sina förhandlingar efter ajourneringen. Avsikten är att ärendet skall avgöras efter endast en bordläggning och att utlåtandet sålunda skall slutbehandlas vid morgondagens sammanträde som tar sin början kl.

16.00. Avsikten är att dessa ärenden skall avgöras efter endast en bordläggning och att betänzandena skall slutbehandlas vid det arbetsplenum som utöver den preliminära tidplanen anordnas onsdagen den 4 februari kl. 10.00.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret. Skälet till att jag framställde min fråga var att jag tagit del av en intervju med SIDA-chefen, där han hade tillfrågats: »Skulle inte du som socialdemokrat önska att Sida kunde verka mer politiskt i förtryckta u-länder?» På detta svarade han: »Jag tycker vi gör det. Det ingår i vår personalutbildning, vi erbjuder alla som reser ut i vår tjänst kurser i t.ex. tekniken att påverka attityder.» Först och främst har man anledning undra litet över frågans formulering: »Skulle inte du som socialdemokrat>. Vad har nu det med saken att skaffa? Vidare gör de tre sista orden i frågan att man blir litet förbryllad, nämligen »i förtryckta u-länder». Uttryckssättet medför att man hajar till. Man undrar sedan vid läsningen av intervjusvaret om det kan röra sig om ett olycksfall i arbetet — eller är det fråga om att flytta fram positionerna?

Det är därför mycket tillfredsställande att jag i dag återigen får ett så bestämt svar från utrikesministern, innebärande att han helt tar avstånd från att vi skulle utöva politisk påverkan i u-länder. Självfallet kan man ha olika uppfattningar om vad som egentligen avses med politisk påverkan, men av utrikesministerns svar framgår att det inte finns några skäl till tvekan på denna punkt. Också det andra stycket i svaret är klargörande. Jag instämmer i svarets utformning. När människors utbildningsnivå höjs, får de helt andra möjligheter att ta ställning till dessa förhållanden. Jag ber än en gång att få tacka för svaret på min fråga.

Herr talman! Jag hoppas att inte mitt förra inlägg kunde tolkas så ait jag skulle ha beskyllt herr Michanek för frågans formulering — det var verkligen inte min avsikt — utan formuleringen får naturligtvis stå för tidningens räkning. Man skulle emellertid kunna tänka sig att den som blir intervjuad påpekar att frågans utformning inte är den lämpligaste. Det finns ändå en viss risk för oss alla att råka ut för fällor, när vi blir utsatta för frågor av journalister och även av andra. Därför tycker jag att vederbörande kunde ha försökt påverka frågans utformning, om det nu funnits några möjligheter därtill; jag vet inte riktigt hur dessa intervjuer genomförs. I fråga om attityderna i övrigt instämmer jag i vad utrikesministern anfört i andra stycket av svaret. Jag kan bara lägga till att när det gäller att påverka människorna i u-länderna beträffande skillnader mellan könen, så är jag helt med, liksom när det gäller att utjämna skillnader mellan yrkesgrupper. Det finns alltså en mängd sådana här områden där vi självfallet kan vara till viss nytta. Vad beträffar det senaste exemplet om jordbruksprojekten, som utrikesministern anförde, så är man väl där ändå ute i gränstrakterna. Man måste alltså tillhålla tjänstemännen att vara synnerligen försiktiga — något som över huvud taget gäller för denna verksamhet.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Svarets sista avsnitt är i varje fall felaktigt, såvitt jag förstår, ty dessa kungörelser kom till Sala i måndags. När jag lämnade in frågan i förra veckan fanns kungörelserna alltså inte tillgängliga. Men det gäller nu främst deklarationsblankett 4 a, den s.k. jordbruksbilagan. Utan tillgång till denna blankett kan man ju inte färdigställa huvuddeklarationen. Jag har i dag på morgonen varit i förbindelse med mitt närmaste deklarationskontor i Sala, och där meddelade man att blankett 4 a ännu ej synts till. Den finns inte i Sala, den finns inte i Västerås och den finns inte i Köping. Blankettförseningen innebär att stora travar deklarationsansökningar nu hopas på Lantbruksförbundets driftbyråavdelningar ute i landet. Det är att märka att inte mindre än 95 procent av jordbrukarna alltjämt deklarerar enligt kontantprincipen. Övriga — alltså 5 procent — deklarerar enligt bokföringsmässiga regler, men av dessa är det 2 procent som har brutet räkenskapsår och följaktligen också skall lämna sina deklarationer senast den 15 februari. Detta innebär att anhopningen av deklarationer på driftbyråkontoren blir mycket stor. Får man dessutom inte blanketterna i god tid blir besvärligheterna ännu större. Nu har det dock meddelats att uppskov kan ges med avlämnandet av deklarationer. Detta föranleder mig att — mot bakgrund av att Lantbruksförbundets driftkontor i min hemort redan nu är på det klara med att man måste begära uppskov med åtminstone 200 deklarationer — ställa ytterligare en fråga: Kan ansökan om det uppskov som här ställts i utsikt göras kollektivt från driftbyråkontoret eller skall varje enskild deklarant göra framställning om uppskov? Detta är en sak som man här är myc ket intresserad av att få klarlagd för att inte behöva råka ut för de numera föreskrivna böterna för försenad deklaration.
Herr talman! Om herr Vigelsbo hade lyssnat till den sista delen av mitt svar, hade han inte behövt beskylla mig för felaktig redovisning. Jag säger nämligen där: »När det gäller länskungörelserna med prövningsnämndernas anvisningar i avseende på naturaförmåner hade det stora flertalet utkommit då herr Vigelsbo ställde frågan. Även de återstående kungörelserna finns numera tillgängliga för allmänheten.» Herr Vigelsbo konstaterade att även han fått denna kungörelse i måndags. Det är sålunda inte fråga om något fel i min redovisning, och jag kan därför inte hitta något motsatsförhållande därvidlag. På den fråga herr Vigelsbo här senast ställde ber jag att få svara med reservation, men jag föreställer mig att det kan bli nödvändigt att göra individuella framställningar. Jag kan inte på rak arm säga om författningen medger en kollektiv framställning; jag är litet osäker beträffande detta. Jag måste bekänna att när jag svarar på herr Vigelsbos fråga gör jag det icke på grundval av någon specialstudie i Sala och herr Vigelsbos hemtrakt utan jag formulerar svaret mera generellt.

Herr talman! Jag ber om ursäkt för att jag inte såg att i svaret även stod ordet »flertalet». Men vi i mina trakter tillhör dem som inte hade fått anvisningarna och följaktligen var min fråga inte omotiverad. Sedan måste jag säga att det förvånar mig, om man måste lämna individuella ansökningar om anstånd. Det finns jordbrukare som avlämnade sitt deklarationsoch räkenskapsmaterial till driftbyråavdelningen redan i början på januari månad och som kanske ändå får påpekande om att de inte i behörig tid deklarerat, detta just på grund av att deklarationsblanketterna inte har funnits tillgängliga. Hur skulle det vara om man lät tryckningsuppdraget återgå till Norstedt & Söner, så att man kunde få blanketterna i tid? Man borde ha dem tillgängliga redan vid årsskiftet så att de kunde komma in till taxeringsmyndigheterna vid behörig tidpunkt. Finansministern har inte lämnat något definitivt besked på denna punkt, men jag skulle vilja hemställa till honom att han gör vad han kan för att en kollektiv framställning skall kunna godkännas från dem, vilka på grund av blankettbrist inte kunnat avge sina deklarationer. Generaldirektör Hörjels ämbetsverk skall väl ändå inte tjäna på detta slarv.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

Herr talman! Herr Nordstrandh har frågat mig om jag anser att det är tillräckligt att en arbetsgrupp inom skol överstyrelsen ensam utreder den viktiga samhällsfråga som användningen av betyg och test vid utbildning och anställning utgör. Nej. Det är skolöverstyrelsen som utför utredningen och svarar för ställningstaganden. Den arbetsgrupp, som skolöverstyrelsen tillsatt, utför ett förberedande arbete. Till arbetsgruppen har knutits en referensgrupp med representanter för bl.a. lärare, föräldrar, elever och arbetsmarknadens parter. Enligt vad jag erfarit kommer resultaten av kartläggningen och olika preliminära förslag att redovisas offentligt efter hand för att ge full insyn och stimulera debatten.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret. För en gångs skull kan jag säga att jag inte är helt missnöjd med det; å andra sidan är jag inte heller helt belåten. Vad jag finner positivt är den senare delen av svaret, där statsrådet talar om att de slutsatser som dras av arbetsgruppen inom skolöverstyrelsen skall redovisas offentligt. Därmed ges ju viss insyn i det hela och debatt stimuleras. Detta anser jag i och för sig vara utmärkt. Emellertid är det ändå skolöverstyrelsens material — vilket det nu kan bli — med åtföljande debatt, som till slut blir grundval för det slutgiltiga ställningstagandet, vare sig Kungl. Maj:t beslutar i frågan eller på dessa grundvalar eventuellt går till riksdagen med den. Motiveringen för min enkla fråga har varit, att jag menar att betygsfrågan är så viktig och har så vittgående samhällsoch samlevnadsaspekter, att en utredning — även om den, som statsrådet säger, endast är förberedande — inte bör ligga inom blott ett ämbets verk. Det hade kanske varit mera naturligt om det bara gällt ett tekniskt spörsmål, men detta är mer än ett sådant. Dessutom går, som utbildningsministern mycket väl vet, användningen av betyg — absoluta, relativa eller målrelaterade — långt utanför skolan och inträdet till spärrade universitetsoch högskolelinjer. Man lämnar den postgymnasiala utbildningen med betyg, och man har hittills t.o.m. disputerat för doktorsgraden med ty åtföljande, ibland nästan livsavgörande betyg. Vid anställning betyder betyg mycket, och de är kanske avgörande också vid byte av anställning. I statsverkspropositionen bil. 10 s. 158 har ju utbildningsministern, låt vara mycket kortfattat, varit inne på betygens betydelse på arbetsmarknaden. ringsfrågan — vad man nu skall kalla den för att framställa den i hela dess omfattning — är alltså någonting vida mer än en SöÖ-sak, även på relativt förberedande stadium. De olika leden hänger samman i betygsrollen: grundskola, gymnasium, universitet och högskola, anställning och byte av anställning. Enligt min uppfattning vore det inte oriktigt att bredvid skolöverstyrelsens betygsutredning tillsätta en övergripande parlamentarisk sådan med syfte att ta itu med problemet i hela dess vidd. I den bör inte saknas representanter för de politiskt samhälleliga bedömningarna.
Herr talman! Efter att tidigare med mina svar ha väckt missnöje hos herr Nordstrandh har jag nu nått ett steg längre: jag fick betyget att han »inte är helt missnöjd». Jag har alltså gjort ett framsteg på herr Nordstrandhs tregradiga skala, och det får jag väl i och för sig vara tacksam för. Emellertid kan det också visa att det finns behov av en Översyn av betygssystemet. Innan jag når längre tillämpar vi kanske andra principer. Vad skolöverstyrelsen beträffar vill jag peka på att den i sig själv har en allsidig sammansättning. Jag vill hävda att det är naturligt att ett uppdrag av denna karaktär överlämnas till skolöverstyrelsen. Verket har ju en överblick över och ett ansvar för betygssystemets funktion och det pedagogiska utvecklingsarbetet. Därför kan det på det bästa sätt samordna experiment och kartläggning inom betygsättningens område med den forskning och den försöksverksamhet som bedrivs inom andra områden. Såsom framgår av direktiven för utredningen bör skolöverstyrelsen systematiskt och allsidigt kartlägga betygens effekt, funktion och form och redovisa de skäl som i olika sammanhang kan anföras för och mot betygen. Det ingår också i dess uppgifter att pröva, om betygsättningen kan reduceras utöver vad skolöverstyrelsen redan föreslagit och överväga värderingar och förändringar som även på kort sikt kan minska betygens negativa effekt för skolans arbete. Men jag betonar att det samtidigt har gjorts klart att detta arbete skall bedrivas så att en offentlig debatt blir möjlig. Det kommer att bli, det vågar jag försäkra, en öppen utredning där material och alternativa förslag efter hand redovisas. Och från herr Nordstrandhs utgångspunkt måste väl det primära vara att vi får tillfälle att föra en sådan diskussion. Många gånger ger denna typ av utredning, som arbetar med en ärlig vilja till öppen redovisning, bättre förutsättningar för en allmän, vid diskussion än en parlamentarisk utredning som ofta arbetar mycket internt, även om i den ingår representanter för de politiska partierna.

Herr talman! Den graderade skala efter vilken jag för min del betygsätter utbildningsministern är femgradig, jag följer den officiella graderingen. Jag kan medge, att utbildningsministern har kommit något steg upp på den — för tillfället, vill jag tillägga. Som jag redan framhållit, är jag inte säker på att det är riktigt att angripa denna svåra och komplicerade fråga, som har verkningar långt ut i samhället, på det sätt som utbildningsministern tänker sig. Jag hoppas att skolöverstyrelsen åtminstone skall vara mäktig att göra en absolut förutsättningslös utredning. Man kan ha sina dubier — skolöverstyrelsen har trots all kritik som riktats mot den relativa betygsättningen ganska ihärdigt idkat ett upprätthållande försvar för denna, och det kanske blir svårt för överstyrelsen att komma ifrån det. Nu tycks dock — och det är positivt i sammanhanget — försvaret vara genombrutet och man arbetar på att närma sig en mer målrelaterad utvärdering av utbildningsresultatet och därmed en i egentlig mening absolut betygsättning. Det kan vara hoppingivande om man fattar uppgiften på det sättet. Jag vidhåller dock att frågan är av den storleksordning och samhällsbetydelse — vi får inte bortse från det sistnämnda, ty frågan har betydelse på arbetsmarknaden och för anställningsförhållandena — att det vore klokt med någon form av offentlig eller parlamentarisk utredning. Jag vill dock inte genom ett sådant förslag skjuta frågan på framtiden; en lösning av problemet brådskar verkligen. Åtskilliga generationer ungdomar får nu sucka under förhållanden som inte är acceptabla. Vi vill inte se fler missgynnade årsklasser.

Herr talman! Herr Larsson i Borrby har frågat jordbruksministern om han är villig att redogöra för vilka principer som kommer att tillämpas vid fördelningen av ansvaret för de kostnader som kommer att drabba näringslivet till följd av 1969 års beslut om förbud mot användningen av DDT i Sverige. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. I mars 1969 beslöt giftnämnden bl.a. att bekämpningsmedel, innehållande DDT, under en försöksperiod av två år räknat från den 1 januari 1970 inte får säljas eller användas. Någon lagstadgad rätt till ersättning av statsmedel vid förlust på grund av ingripande enligt bekämpningsmedelsförordningen föreligger inte. Inte heller på andra grunder har utgetts någon ersättning vid sådana ingripanden. Några skäl att avvika från dessa principer synes inte föreligga om kostnader skulle uppstå för näringslivet med anledning av giftnämndens ifrågavarande beslut.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Jag är mycket förvånad över att det inte tycks föreligga något intresse för att diskutera frågan om kostnadsfördelningen; denna har trots allt ett visst principiellt intresse för miljövårdsbesluten. Jag hade nog gärna sett att herr statsrådet varit beredd att åtminstone påbörja en debatt om vem som i olika sammanhang skall betala för miljövården; den saken har vi ännu inte bestämt oss för. Själv anser jag att — något förenklat uttryckt -— dessa kost nader skall bäras solidariskt av oss alla. Sverige fattade år 1969 ett internationellt uppmärksammat beslut om förbud mot användning av DDT; det beslutet hälsade vi alla med glädje. Men faktum är att så gott som samtliga kostnader till följd av detta beslut får betalas av en enda liten yrkesgrupp. Frågan är huruvida man efter detta beslut kan fortsätta att odla oljeväxter på de 110 000 ha som denna odling hittills omfattat. Jag tror att det är riktigt att användning av DDT förbjuds även för dessa odlingar. Giftnämnden har emellertid inte velat bevilja dispens under ett år, under vilken tid man hade kunnat arbeta fram alternativa bekämpningsmedel, förbereda en produktionsomläggning och eventuellt även diskutera frågan om kostnadsfördelningen. Jag anser det vara väl kategoriskt att säga att det inte synes föreligga skäl för en diskussion. Vilka undersökningar man gjort och på vilka grunder säger man att skäl inte föreligger för en diskussion? Det är dock fråga om en produktion på en areal av 110 000 ha. Lantbruksstyrelsen föreslår att man i stället för DDT skall använda malation, vilket preparat enligt min bedömning är betydligt farligare att handskas med och ingalunda har samma effekt som DDT. Jag har i korthet velat beklaga att regeringen inte är intresserad av att diskutera frågan om kostnadsfördelningen. Att giftnämnden inte kan diskutera frågan begriper jag, men någon annan måste göra det.
Herr talman! Enligt vad jag inhämtat anser växtskyddsanstalten att tillgängliga medel för ersättning av DDT är fullt tillräckliga för oljeväxtodlingen. Herr talman! Får jag göra ett tillägg. Centerpartiet framträder gärna och betonar miljövårdsfrågornas stora bety delse. Att miljövårdsfrågorna är mycket viktiga är vi helt överens om. Men var står centerpartiet när det verkligen gäller att genom konkreta åtgärder hejda miljöförstöringen? Herr Larssons reservation nyligen i giftnämnden till förmån för en dispens från DDT-förbudet och hans fråga när det gäller ersättningen ger en helt annan bild av centerpartiets intressen beträffande miljövården.

Herr talman! Statsrådet förvånar mig ännu en gång; jag hade faktiskt inte väntat mig att han skulle utdela ett slag från den vinkeln i en så viktig och seriös debatt som denna. Var står centerpartiet? frågade socialministern. Jag har redan i mitt första anförande sagt att det är mycket viktigt att få bort användningen av DDT och att vi är beredda att medverka till att effektuera ett sådant beslut. Socialministern är emellertid dåligt informerad både beträffande ersättningsmedel och den temporära planering som görs i sådana här sammanhang. Planeringen när det gäller exempelvis oljeväxter är ungefär fyraårig.

Sådana finns ännu inte. Malation är värdelöst som alternativ såvitt man inte vill vålla omfattande bidöd. Odlare med erfarenhet från detta område anser att det icke finns alternativa bekämpningsmedel. Det är väl att ta till underliga argument att beskylla centerpartiet för att inte ha en ärlig ambition i miljövårdsfrågorna, när mitt resonemang gäller önskemålet att få till stånd en diskussion om hur kostnadsfördelningen skall göras. Nu har regeringen sagt sitt ord i saken: En enda yrkesgrupp skall ensam bära Sveriges internationellt uppmärksammade och stolta beslut när det gäller DDT. All right, vi skall försöka klara det — det är inte mer resonemang om det. Nu vet vi att regeringens principiella inställning i denna fråga är att varje beslut i miljövårdande syfte när det gäller giftiga medel skall bäras av den kår som eventuellt drabbas ensam. Det är regeringens princip. Jag tackar för det beskedet.
Herr talman! Eftersom herr Larsson i Borrby tar i så häftigt vill jag återigen hänvisa till mitt svar, där jag redovisade principerna och klart deklarerade: »Någon lagstadgad rätt till ersättning av statsmedel vid förlust på grund av ingripande enligt bekämpningsmedelsförordningen föreligger inte. Inte heller på andra grunder har utgetts någon ersättning vid sådana ingripanden.» Jag tillade att jag inte fann skäl föreligga att avvika från dessa principer. Jag har alltså redovisat läget för dagen på denna punkt. Herr Larsson i Borrby ville undervisa mig om att detta förbud ställt jordbrukarna inför vissa besvärliga planeringsproblem. Är jag inte felunderrättad, herr Larsson i Borrby, så fattades beslutet i mars 1969. Det är ganska lång tid som förflutit sedan dess och under den tiden borde det ha funnits rimliga möjligheter att anpassa sig till giftnämndens beslut. Herr Larsson i Borrby tyckte att jag var negativ. Ja, när man driver en såsom jag menar riktig linje i miljövårdsfrågorna och fattar sådana här väl motiverade beslut får man också vara beredd att ta konsekvenserna. Man kan inte säga det ena och mena någonting annat.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten särskilt mycket Det är bortkastad tid att resonera med statsrådet om produktionsplanläggning och växtföljd, om statsrådet tror att tiden från mars till januari är tillräcklig för sådan planering. Statsrådet har redovisat vilka principer som tillämpas, och det har jag tackat för. Det som gjorde att jag liksom blev engagerad var att statsrådet i stället för att diskutera sakfrågan försökte att sparka mig på smalbenet. Statsrådet säger att man måste vara beredd att ta konsekvenserna av det man har beslutat. All right, vi skall ta konsekvenserna, men jag trodde att hela den stolta nation som först i världen fattade detta beslut om att förbjuda DDT skulle ta konsekvenserna — jag visste inte att bara en liten yrkesgrupp skulle göra det ensam.

Herr talman! Herr Andersson i Storfors har frågat om jag uppmärksammat de ökade fall av tuberkulos som konstaterats bland restaurangpersonalen under senare tid och vilka åtgärder jag avser vidta för att förhindra tbe-spridning bland personalen. Antalet nya tbe-fall i riket sjunker stadigt. År 1958 registrerades drygt 3 000 nya fall medan antalet nya fall år 1967 uppgick till ca 1 800. Vissa grupper av befolkningen är dock speciellt mottagliga för tbe, bl.a. invandrare från länder med hög tbe-frekvens. En undersökning har gett vid handen att tbe förekommer i betydligt större omfattning bland dessa grupper än bland befolkningen i Övrigt. Berörda myndigheter har sedan länge haft sin uppmärksamhet riktad på risken för tbe inom restaurangbranschen, där många personer från utlandet är anställda. Sålunda kan nämnas att Stockholms stads hälsovårdsnämnd nyligen har uppmanat restaurangföretagarna i staden att endast anställa sådan personal, som företer intyg om genomgången skärmbildsundersökning utvisande att vederbörande inte lider av tbe i smittsamt skede. Hälsovårdsnämnden har vidare rekommenderat regelbundna skärmbildsundersökningar av all restaurangpersonal. Livsmedelsstadgekommittén, som inom kort avser att lämna sitt betänkande om en ny livsmedelslagstiftning, kommer därvid också att ta upp dessa frågor. Enligt vad jag inhämtat kommer kommittén i ett förslag till tillämpningskungörelse till en ny livsmedelsstadga att ta in generella föreskrifter om hälsokontroll av restaurangpersonal.

Herr talman! Herr Westberg i Ljusdal har frågat mig, om jag avser vidtaga några åtgärder för att täcka bortfallet av lagenlig pension beträffande telefonister som friställts på grund av automatisering av telefonnätet. Jag utgår från att herr Westberg med »lagenlig pension> avser ålderspension enligt statens allmänna tjänstepensionsreglemente. Statlig rikstelefonist har rätt att avgå från sin anställning med ålderspension vid 55 års ålder. Upphör hennes anställning tidigare förlorar hon normalt rätten till pension. Hon får i stället rätt till livränta som börjar utgå när hon fyllt 65 år. Denna rätt kan på vissa villkor utbytas mot rätt till förtidspension som börjar utgå tidigast fr.o.m. dagen efter avgången och senast vid pensioneringsperiodens inträde. Villkoren för förtidspension är att avgången inte strider mot det allmännas intresse, att högst 5 år återstår till pensioneringsperiodens inträde och att arbetstagaren antingen kan tillgodoräkna 20 tjänsteår eller har varit underkastad statliga pensionsbestämmelser i minst 20 år. Statens allmänna tjänstepensionsreglemente är utfärdat av Kungl. Maj:t men har tillkommit efter överenskommelse med de statsanställdas huvudorganisationer. I dessa förhandlingar vägdes in hänsynstagande till en rad olika faktorer t.ex. villkoren för förtidspension och livräntornas utformning. Eventuella ändringar i grunderna för reglering av arbetstagares rätt till pensionsförmåner förutsätter på motsvarande sätt att dessa organisationer och statens avtalsverk kommer överens om att avtalsverket skall hemställa hos Kungl. Maj:t om sådana ändringar. I detta sammanhang vill jag nämna för herr Westberg, att avtalsverket och huvudorganisationerna vid fjolårets löneförhandlingar kom överens om att fortsätta den redan påbörjade behandlingen av frågan om ett s.k. trygghetsavtal. De överenskom också att utarbeta ett utkast till pensionsavtal som skall ersätta det nuvarande pensionsreglementet. När detta arbete kan vara slutfört är det för dagen svårt att uttala sig om då det är en mycket svårbemästrad materia man arbetar med. Mitt svar till herr Westberg är således att jag för närvarande inte anser det lämpligt av mig att vidta åtgärder på den statliga personalpensioneringens område.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Löfberg för det utförliga svar han har givit på min enkla fråga. För någon tid sedan kunde vi läsa i tidningarna: »Telefonister luras på sin pension, går miste om miljontals kronor.» Det gäller alltså inte bara något enstaka fall. Flera hundra växeltelefonister, anställda vid televerket, har under de senaste tio åren lurats på sin pensionsförsäkring av staten — så skrevs det i tidningarna. Pengarna skulle ha betalats ut vid 55 års ålder med 15 000 kronor per år under tio år, alltså summa 150 000 kronor till var och en. Detta kommer de inte att få, eftersom de har friställts genom automatiseringen. Det är några telefonister i mitt hemlän som har slagit larm då de tycker att detta är synnerligen orättvist. Fyra av dem har varit i tjänst mellan 20 och 24 år. Att de varit anställda som telefonister i televerket betyder att de som löneförmån har en pensionsförsäkring som utfaller vid 55 år, men försäkringen gäller endast om de varit anställda av staten fram till pensionsåldern. Det sägs ingenting om vad som händer när staten automatiserar och avskedar vederbörande tjänsteinnehavare. Det borde finnas några övergångsbestämmelser, i synnerhet när tjänstgöringen omfattar så lång tid som här är fallet. Nu säger statsrådet att man kan få förtidspension under vissa förutsättningar, om det inte strider mot det allmännas intresse — vad det nu är. Hur skall »det allmännas intresse» tolkas i det här sammanhanget? Statsrådet säger också: »Eventuella ändringar i grunderna för reglering av arbetstagares rätt till pensionsförmåner förutsätter på motsvarande sätt att dessa organisationer och statens avtalsverk kommer överens om att avtalsverket skall hemställa hos Kungl. Maj:t om sådana ändringar.» Tyvärr vet jag inte, om organisationerna har tagit något sådant initiativ, men har de inte gjort det, hoppas jag att de gör det nu efter statsrådets uttalande. Jag får också veta att de här frågorna är föremål för behandling. Man har kommit överens om att utarbeta ett utkast till pensionsavtal som skall ersätta det nuvarande pensionsreglementet. Om man vid den prövningen kommer fram till en ur arbetstagarens synpunkt mera positiv lösning, vill jag fråga statsrådet: Kommer den då att ges en retroaktiv verkan?
Herr talman! Herr Westberg i Ljusdal har läst vad som står i tidningarna om denna sak och med rätta blivit uppbragt av det. Emellertid är det litet farligt att alltid ta tidningsuppgifter ad notam. Man får ta dem med en nypa salt. De avslöjar inte alltid hela sanningen. Att dessa telefonister har lurats på pension, att de inte får sina pengar, som herr Westberg uttryckte det, är ju inte riktigt. Det framgår av mitt svar, hur hela pensionssystemet är utformat och att det, när indragningar sker, utgår livränta. Telefonis terna får alltså sina pengar, när de fyller 65 år — det är ingenting som staten lurar dem på — och det sker enligt de grunder som är fastlagda och som organisationerna har godkänt. Jag vill emellertid, eftersom detta är en mycket känslig sak för de berörda, utveckla litet mera vad jag sagt i mitt svar och framhålla några fakta som ger en utförligare belysning av frågan. Jag vill erinra om att automatiseringen av rikstelefontrafiken påbörjades på 1940-talet och att den nu i det närmaste är slutförd. Det har medfört att antalet rikstelefonister nedgått från cirka 14 000 till 4 500. Det är klart att vissa svårigheter alltid uppstår i sådana här sammanhang liksom vid alla andra strukturrationaliseringar. Televerket har dock genom en förutseende personalplanering och genom konkreta åtgärder medverkat till att denna avveckling av telefonistöverskottet kunnat ske utan alltför stora olägenheter för de anställda. Låt mig nämna några exempel på sådana konkreta åtgärder. Rätten att kvarstå i tjänst tillgodoses i princip efter anciennitet. Avvecklingen drabbar i första hand de senast anställda, alltså förhållandevis unga personer. Som jag tidigare sagt kan äldre telefonister som blir övertaliga beviljas förtidspension. Det kan också förekomma, att en äldre telefonist får förtidspension för att en yngre skall kunna ha kvar sin anställning. Tryggheten är ju i så fall ordnad för den äldre telefonisten. Mer än 200 rikstelefonister som har långvarig statstjänst och fyllt 50 år har förtidspensionerats på detta sätt. Övertaliga rikstelefonister erbjuds alltid annat arbete inom televerket. Ofta måste de i så fall flytta till annan ort, och det är klart, att det ibland kan vålla svårigheter och problem. Televerket brukar också i samarbete med länsarbetsnämnd och arbetsledning undersöka möjligheterna att bereda övertaliga rikstelefonister anställning hos an nan arbetsgivare på samma ort. På så sätt har en del rikstelefonister kunnat omplaceras till annan statlig myndighet eller icke statligt organ. Rikstelefonister, som inte kan få nytt arbete på bostadsorten och inte vill acceptera flyttning till annan ort, brukar av televerket beviljas viss tids tjänstledighet med C-avdrag. De får alltså en tidsfrist med bibehållet pensionsskydd och får också tillgodoräkna tjänstledighetstiden för eventuella löneklassuppflyttningar i framtiden. Jag tror alltså att man, herr talman, med utgångspunkt i vad sålunda förekommit ändå kan fastslå, att televerket verkligen har strävat efter att göra denna besvärliga omställningsprocess så acceptabel för de anställda som över huvud taget har varit möjligt. Slutligen frågar herr Westberg, om organisationerna har fört fram förslag till förbättringar i fråga om livräntebestämmelserna. Det har de gjort, och det kommer de säkert också att göra vid de förhandlingar som jag talade om i mitt svar. Det vore inte lämpligt av mig att här före dessa förhandlingar göra några uttalanden i den ena eller andra riktningen. Herr Westberg frågade sedan om eventuella förbättringar kommer att gälla retroaktivt, men även detta är något som förhandlarna har att ta ställning till.

Herr talman! Jag beklagar att frågeinstitutet inte möjliggör någon större diskussion i denna fråga, eftersom det finns oerhört mycket att säga beträffande statens sätt att ta ansvar för sina anställda. Jag kan inte gå in på den saken under den korta tid som står till mitt förfogande och får naturligtvis delvis skylla mig själv härför då jag inte ställde frågan i form av en interpellation. Statsrådet tillbakavisar påståendet att vederbörande blivit lurade på pension och anser det felaktigt att lita på vad tidningarna skriver. Men statsrådet har inte på något sätt kunnat ta bort intrycket att de människor som jag talat om och anfört som exempel går miste om ungefär 150 000 kronor. Statsrådet sade att de i stället får livränta, men läser jag svaret rätt kommer den att utgå först när de fyllt 65 år. Mellan 55 och 65 år får de väl ingenting, herr statsråd, trots att de under den tiden skulle ha fått 150 000 kronor om de fått ut sin pension. Blir de då inte på något sätt lurade på pensionen? Att det framgår av anställningsvillkoren är en annan sak, men de hade ju räknat med att tjänstgöra till 55 års ålder men inte fått tillfälle att göra det. Sedan vill jag säga att även jag uppskattar att televerket på basis av gällande bestämmelser ändå försöker ordna det så bra som möjligt för de drabbade. Att man ger möjligheter till förtidspension är utomordentligt bra, men det tycks ske mycket restriktivt. Det får enligt uppgift inte strida mot det allmännas intresse, men jag fick aldrig veta vad detta innebär, och endast när högst fem år återstår till pensioneringsperiodens inträde kan förtidspension beviljas, om jag läst svaret rätt. Det finns emellertid en stor grupp för vilken dessa förutsättningar saknas. Jag förstår att statsrådet inte kan säga någonting om vad det pågående utredningsarbetet kan leda till och att han inte i dag kan ta ställning, men jag vill för egen del ändå framföra önskemålet att man, om man når en bättre lösning, också kommer ihåg dem som under denna svåra övergångstid gått miste om så stora belopp.
Herr talman! Med anledning av att herr Westberg i Ljusdal återkom till frågan om de förmåner som telefonisterna går miste om vill jag understryka att det gäller extra förmåner som de statsanställda har, alltså sådant som ligger utanför ATP. ATP får de ju alltid, och livräntan som så att säga är inbakad i SPR ligger ovanpå ATP beloppet. Telefonisterna behandlas helt enligt fastställda bestämmelser, och jag understryker ännu en gång att bestämmelserna är godkända av personalens organisationer. Beträffande spörsmålet om vad som menas med att det kan anses strida mot allmänt intresse vill jag betona att det i fråga om telefonister aldrig anses strida mot allmänt intresse att bevilja den förtidspension jag här talat om.

Jag har erfarit att man inom dessa organisationer i stort är ense med televerket om de riktlinjer för den förda personalpolitiken som jag här har utvecklat. Det bör vara på sin plats att i detta sammanhang också understryka den saken.

Herr talman! Herr Häll har frågat, om jag har uppmärksammat det särskilda problem som följer av att ansvaret för arbetarskyddsverksamheten på gruvhanteringens område är delat Enligt arbetarskyddslagen ankommer det på den allmänna yrkesinspektionen att under arbetarskyddsstyrelsens ledning svara för tillsynen över efterlevnaden av arbetarskyddslagstiftningen. För vissa slags arbeten eller arbetsställen utövas dock tillsynen av särskilda specialinspektörer. Så är fallet inom gruvhanteringen, där bergmästarna inom gruvinspektionen svarar för tillsynen i fråga om arbetarskyddet vid arbete under jord. I fråga om arbetarskyddsverksamheten är bergmästarna underställda arbetarskyddsstyrelsen. Den nuvarande uppdelningen av arbetarskyddstillsynen på allmänna yrkesinspektionen och olika specialinspektioner har motiverats av de särskilda förhållanden som råder inom vissa verksamhetsområden och de starka samband som där finns mellan arbetarskyddsfrågorna och den övervakning av vissa särskilda skyddsföreskrifter som åvilar specialinspektionerna i egenskap av myndigheter under kommerskollegium. <Specialinspektörernas särskilda sakkunskap inom arbetsområdet kan därigenom komma arbetarskyddet till del. Samtidigt kan emellertid det delade huvudmannaskapet över specialinspektionerna medföra olägenheter. Det är min avsikt att dessa frågor skall tas upp till prövning vid den genomgripande översyn av arbetarskyddslagstiftningen som inom kort kommer att sättas i gång.

Herr talman! Jag ber att få tacka för det positiva svar jag fått på min fråga och är mycket nöjd med att dessa spörsmål kommer att tas upp i den kommande utredningen. Men jag vill ändå med några ord beröra den utveckling som skett i gruvorna, speciellt i de stora Lapplandsgruvorna, där underjordssidan har svällt ut mycket kraftigt som en följd av den tekniska rationaliseringen. Det är uppenbart att det därigenom har kommit in en hel del nya faktorer på bergmästarämbetets område och att samarbetet mellan olika myndigheter därför är av oerhört stort värde. Det har emellertid visat sig mycket svårt att få ett sådant samarbete till stånd, beroende på att bergmästaren sällan kan förlägga sina inspektioner så att de sammanfaller med önskemålen från andra håll. På grund härav har den kommunikation som bör finnas på detta område inte alltid blivit vad den borde vara. Jag ifrågasätter också, om man vid utredningens behandling av detta ärende bör behålla den uppdelning mellan arbete ovan och under jord som nu finns eller om man skall försöka finna någon annan form. Det finns också en annan faktor som jag anser vara mycket väsentlig. I den fortsatta utvecklingen inom gruvhanteringen är det högst angeläget att också företagen får hjälp och vägledning vid planeringen av den framtida brytningen, som tenderar att bli mer och mer mekanisk, med alla de svårigheter som därmed uppstår. Om man därför kunde ordna så, att företagen får kunniga konsulter till sin hjälp, så tror jag att vi skulle kunna åstadkomma väsentligt förbättrade förhållanden för arbete under jord. Jag ber att än en gång få tacka för svaret.